Förbättrade möjlig-heter till bilstöd Fru talman! Bilstöd är en viktig socialförsäkringsförmån, som ska finnas eftersom funktionsnedsatta har rätt att delta i samhället på samma sätt som vi andra. Man ska underlätta för dem som på grund av ett varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller som har svårigheter att använda allmänna kommunikationer - de ska exempelvis kunna ta sig till sitt arbete med hjälp av ett anpassat fordon. År 2017 var ambitionen att skapa ett nytt och modernt stöd till bilförare med nedsatt rörelseförmåga. Verkligheten blev dock en annan. Det blev tvärtom ökade kostnader och ännu längre handläggningstider hos Försäkringskassan när det gällde dem som behövde stöd för att köpa en anpassad bil. De nya reglerna för vilka bilar som anses vara lämpliga att anpassa innebar att personer hänvisades till större, högre och dyrare bilar än tidigare. Förutom en klar ekonomisk försämring påverkas miljön negativt. Eftersom det blev både dyrare och krångligare att få bilstöd sedan lagstiftningen trädde i kraft har antalet personer som blivit beviljade anpassningen minskat. Utbetalningarna till anpassningsbidrag har också sjunkit rejält. Faktum är, fru talman, att Försäkringskassan bara använde 143 miljoner kronor av de 263 miljoner som riksdagen anslagit till bilstödet förra året. Nu vill alltså regeringen lätta något på regelverket, och det tycker vi är bra. Förslaget om att nivån på tilläggsbidrag A och B ska höjas ser vi positivt på, liksom förslaget om att det ska vara möjligt att få anpassningsbidrag för att sänka golvet i en bil som understiger den utvändiga höjden av 2 050 millimeter. Det har alltså blivit en höjning som krånglar till det för dem som behöver ha anpassade bilar. Vi anser dock att det måste förtydligas när det kan finnas särskilda skäl att bevilja undantag från höjdbegränsningen. Fru talman! I dessa tider kan det tyckas att man inte ska gå in på petitesser. Vi sverigedemokrater är inte ute efter att leta fel eller förhindra bra förslag. Däremot vill vi att lagförslaget ska bli så bra som möjligt, och då är det några få saker som vi vill tycka till om. Vi tycker att begreppet särskilda skäl måste definieras i regeringens förslag om anpassningsbidrag till standardutrustning eller normalt förekommande utrustning. Begreppet tilläggsutrustning bör ersättas av tillvalsutrustning, eftersom det är det begrepp som används inom bilbranschen. Vi vill att bilstödet ska finnas även för specialanpassade bilbarnstolar, så att barn med funktionsnedsättning kan färdas säkert. Jag vill därför yrka bifall till reservation 2, fru talman. I dag kan anpassningsbidrag bara beviljas för fast monterade anordningar. Detta blir såklart problematiskt då bilbarnstolar inte kan vara fast monterade, eftersom man enligt lag måste förnya och anpassa bilbarnstolar efter barnets ålder och storlek. Fru talman! Vi tycker att förslaget till största del är bra. Enligt tidigare beräkningar från Socialdepartementet kan de nya reglerna innebära att det kan beviljas anpassningsbidrag för ytterligare 300 bilar per år, och det ställer vi oss positiva till.

Fru talman! Min frihetskänsla var stark när uppkörningen var avklarad och när körkortet var i min hand. Men för många personer med funktionsnedsättning räcker det inte med ett körkort för att uppnå samma känsla. Det krävs också anpassningar av bilen, och det är här som det statliga bilstödet kommer in. Bilstödet reformerades 2017 för att bland annat göra det lättare för personer med låga inkomster att skaffa en anpassad bil, men reformen fick utstå hård kritik. Försäkringskassans utvärdering från 2018 visade att handläggningstiderna hade förlängts och att de sökande i högre grad än tidigare hänvisades till att köpa stora och dyrare fordon. För den enskilde bilköparen har det i flera fall, tvärtemot intentionen, inneburit att det har blivit dyrare att skaffa en anpassad bil. Vi kristdemokrater föreslog därför i en partimotion redan 2018 att regeringen så snabbt som möjligt skulle agera och återkomma till riksdagen med förslag på hur bilstödet skulle kunna fungera bättre. Vårt förslag fick glädjande nog majoritet i socialutskottet. Men dessvärre reserverade sig S, MP, C och L, och vid omröstningen här i kammaren föll tillkännagivandet med minsta marginal. Ungefär ett år senare agerade regeringen till slut. Även om vi kristdemokrater tycker att det har tagit för lång tid välkomnar vi såklart den aktuella propositionen, som på flera punkter kommer att medföra förbättrade möjligheter till bilstöd. Bilstödet brister dock fortfarande när det gäller specialanpassade bilbarnstolar. Jag vill därför, fru talman, yrka bifall till Kristdemokraternas reservation nr 2. Jag skulle vilja ge en inblick i hur livet kan vara för en familj med ett barn med omfattande funktionsnedsättning, just för att beskriva varför denna reservation är viktig. Föräldrarna i familjen vars liv jag kommer att beskriva har läst igenom och godkänt mitt anförande som jag håller här i dag. Av hänsyn till flickans integritet har jag bytt ut hennes namn. Vi kan kalla henne Ida. Fru talman! Ida föddes med en sällsynt genetisk mutation som medför en omfattande funktionsnedsättning. Hennes hjärna är liten och underutvecklad. Nervcellerna är få, och de har svårt att kommunicera med varandra. Ida har också epilepsi, CP och skolios, och hennes höftkulor är inte fullt utvecklade. Hon kommer inte att kunna lära sig att tala eller att röra sig. Även om ögonen har normal funktion kan hjärnan inte tolka synintrycken. Det måste vara uppenbart för varje människa som möter Ida att hon har omfattande behov av hjälp och stöd dygnet runt och att det kommer vara så under hela hennes liv. Fru talman! När Ida föddes för snart fem år sedan läste hennes föräldrar på Försäkringskassans hemsida om allt stöd som fanns för personer med funktionsnedsättning och för deras familjer. Det var bland annat rättigheter utifrån LSS, vårdbidrag och bilstöd. De kände sig trygga med att allt skulle ordna sig - välfärden skulle ge dem det stöd de behöver, och Ida skulle kunna leva ett gott liv. Men snart började kampen mot myndigheterna. De fina texterna på Försäkringskassans hemsida visade sig vara tomma ord. Ida har aldrig fått statlig assistansersättning, inte för en endaste timme. Efter år av ansökningar och överklaganden fick hon äntligen kommunal assistans men då bara 20 timmar i veckan, knappt tre timmar om dagen. Fru talman! Idas pappa beskriver det som att han ramlade ned i ett svart hål när han insåg att skyddsnätet brister på detta sätt. Han säger att det känns som att deras familj är exkluderad från samhället och från välfärden. Föräldrarna är rädda och oroliga inför framtiden. Eftersom flickans mamma sa upp sig från sitt arbete för att ta kunna ta hand om Ida lever de på bara en inkomst. Vad händer om pappan i familjen skulle bli sjuk och kanske förlora jobbet? Banken ger inte något lån till lägenhet eller hus - de har ju bara en inkomst. Kommer de för alltid att vara fast i en dyr hyreslägenhet, eller kommer de någon gång att kunna uppfylla Svenssondrömmen om att köpa ett eget hus? Den ekonomiska stressen sätter en stor press på familjen ovanpå den konstanta oron för Idas hälsa och liv. Och hur var det då med den specialanpassade bilbarnstolen? Jo, den är nödvändig för att Ida precis som alla andra barn ska kunna färdas trafiksäkert. Det intygas av läkare, och den kostar ungefär 30 000 kronor. Fru talman! Tidigare gick det att få bilstöd för denna extra kostnad, som är direkt kopplad till barnets funktionsnedsättning. Men Högsta förvaltningsdomstolen menar i en dom nyligen att anpassningsbidrag, enligt lag, bara kan beviljas till fast monterade anordningar på fordonet. Eftersom bilbarnstolar av naturliga anledningar inte är fastsvetsade i bilen har rättspraxis alltså förskjutits så långt att bilbarnstolar inte längre omfattas av bilstödet. Försäkringskassan avslog därför familjens ansökan, men samtidigt rekommenderade myndigheten familjen att i stället ansöka om ett annat stöd - merkostnadsersättning. Familjen gjorde så. Problemet var bara att samma myndighet som rekommenderade att de skulle söka merkostnadsersättning avslog ansökan med följande motivering: Försäkringskassan godtar inte kostnaden för bilbarnstol. Det framkommer i medicinskt underlag att Ida har svårt att sitta i en vanlig bilbarnstol, men det är inte styrkt att Ida behöver just den bilbarnstol som ni yrkar på. Fru talman! Beslutet är orimligt. En läkare intygar att en specialanpassad bilbarnstol är nödvändig, och den kostar ca 30 000 kronor, oavsett vilken modell man väljer. En överklagan är på väg att lämnas in, men processen kommer att ta uppemot ett år. Välfärdens svek, som pappan beskriver som ett svart hål, blir allt djupare. Fru talman! Vi kristdemokrater menar att den eviga kamp som dessa familjer tvingas genomlida måste få ett slut. Ett steg är att ändra lagen för bilstödet så att även specialanpassade bilbarnstolar som inte är fast monterade omfattas. Det är faktiskt rimligt att kunna byta bilbarnstol i takt med att barnet växer. Lika rimligt är det att familjen som lever med konstant oro, inte bara för sitt barns liv och hälsa utan också för hur familjens ekonomi ska gå ihop, får hjälp med en merkostnad som är nödvändig för att deras barn ska kunna färdas trafiksäkert. Sverige måste fungera även för personer med funktionsnedsättning och för deras familjer.

Fru talman! Inledningsvis vill jag yrka bifall till reservation 2 under punkt 3. Fru talman! Liberalerna har noga följt utvecklingen av, eller snarare det fullkomliga ras som har skett, inom bilstödet och anpassningsbidraget sedan vi genomförde den senaste förändringen så sent som 2017. Förändringar gjordes, bland annat efter påtryckningar från oss i Liberalerna, i full enighet i kammaren. De var tänkta att förbättra och förenkla för alla med ett behov. Men det har tragiskt nog visat sig över huvud taget inte fungera som det var tänkt. Ärendena har fastnat mellan myndigheter och i beslutsgångar som vi politiker inte tänkte oss när vi fattade beslutet. Liberalerna fick i budgetförhandlingarna inför 2020 möjlighet att rätta till stödet rent ekonomiskt, vilket ger personer med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att återigen få stöd för att köpa en säker och ändamålsenlig bil. I dag debatterar vi det förslag till beslut som vi ska fatta på torsdag med de regeländringar som följer av budgetbeslutet. Fru talman! Bilen är för många personer med funktionsnedsättning en symbol för friheten, för möjligheten att förflytta sig själv - kanske mer än vad personer som inte har erfarenhet av funktionsvariation över huvud taget kan föreställa sig. En anpassad och ändamålsenlig bil bidrar till att bryta isolering, ta jobb, besöka människor, utöva idrott och röra sig i samhället. Bilen är många gånger förutsättningen för att ta det där jobbet som ligger lite längre bort och som kräver lite mer av den kompetens som man själv innehar, eller att bedriva sin idrott på högre nivå, vilket kräver resor, och på så sätt nå en större frihet. Fru talman! För alla familjer med barn med funktionsnedsättning är det svårt att beskriva, precis som föregående talare sa, hur viktig bilen är för en familj för att kunna leva ett liv som alla andra. Den i många fall otillgängliga kollektivtrafiken gör att bilstödet är mycket viktigt för många med funktionsvariationer. Att vi nu förändrar regelverket igen, och inte minst anpassningsbidraget, fru talman, som infördes så sent som 2017, kommer att gynna alla. Men främst kommer det att gynna personer med begränsade ekonomiska förutsättningar. Vi kommer bort från effekten att personer med funktionsnedsättning tvingas köpa dyra, bränsleslukande och alldeles för stora bilar. Det blir åter möjligt att göra anpassningar på bilar som det stora flertalet av befolkningen faktiskt köper och äger. Personer med funktionsnedsättning ska slippa tvingas välja en minibuss för att få bilstödet. Det bidrag som i dag finns uppmuntrar till köp av dyra, bensinslukande bilar som inte är anpassade till vare sig storlek eller utförande för vardagsbruk för en vanlig person eller familj. Det är detta vi förändrar i dag. Fru talman! Det ges inte stöd för inköp av anpassade bilbarnstolar i de nu gällande reglerna, och det kommer det inte att göra i dagens förslag heller. Det är i sig helt galet och trafikfarligt. En specialanpassad barnstol kan kosta 40 000-50 000 kronor. Det är en kostnad som många familjer med barn med funktionsnedsättning - ja, vilken barnfamilj som helst - har svårt att ha råd med. Anpassningsbidraget enligt de nuvarande bestämmelserna, och de som kommer att gälla i dagens förslag, kan endast beviljas till fast monterade anordningar. Det finns det domstolsbeslut på. Det finns ingen förändring i dagens förslag på den punkten - det är ett observandum. Vi liberaler anser att det är självklart att stöd även bör finnas för specialanpassade bilbarnstolar så att barn med funktionsvariation kan färdas säkert. Regeringen måste därför snarast återkomma med ett kompletterande förslag. Fru talman! Vi tog signalerna om att bilstödet havererat på fullständigt allvar. Det sätt stödet var konstruerat på innebar dyrare bilar, längre handläggningstider och färre som kunde nyttja stödet. Det var inte tänkt eller meningen. I budgetförhandlingarna fick Liberalerna gehör för att snabbt förändra reglerna för hur stödet kan användas och för att det avsätts ordentligt med pengar till budgeten så att behoven kan mötas. Dagens reform betyder också att de företag som finns, ofta små och högt specialiserade, som kan göra trafiksäkra och kostnadseffektiva anpassningar, de som gör jobbet, nu kan bevaras. I vissa fall behöver de, tyvärr, återstartas eftersom en del har hunnit läggas ned. Det innebär också att mer miljövänliga och mer användarvänliga bilar återigen kan komma i fråga för inköp. Vi är i dag glada och stolta över det förslag som ligger på bordet, men förslaget behöver snabbt kompletteras med ett fullständigt skydd även för barnen i bilen.

Fru talman! Egentligen skulle Mikael Dahlqvist ha stått här i talarstolen just nu. Han är den socialdemokrat i socialutskottet som behärskar de här frågorna. Jag måste säga att detta delvis är okänd terräng för mig. Men i avsikt att minska risken för smittspridning har Mikael stannat kvar i de värmländska skogarna, och det tror jag att han gör alldeles rätt i i det här fallet, även om jag inte kommer att kunna axla hans mantel. Han besitter ju större kunskap på det här området än vad jag gör. Jag har dock samrått med Mikael Dahlqvist kring det anförande som jag nu tänker hålla, fru talman. I dag debatterar vi ett betänkande med lagändringar som innebär förbättrade möjligheter till bilstöd och som föreslås träda i kraft den 1 oktober 2020. Bilstödet är en förmån som syftar till att främja delaktigheten i samhället för personer med funktionsvariation som har svårigheter att förflytta sig eller använda allmänna kommunikationer. Därmed är det en viktig reform för att dessa personer ska kunna ta sig till arbete, studier och andra aktiviteter. Riksdagen antog en ny lag gällande bilstöd som trädde i kraft den 1 januari 2017. Jag ska vara helt ärlig och säga att de lagändringar på området som då klubbades igenom i riksdagen inte alls blev som vi tänkt. Ambitionerna var goda. Lagen skulle ge ett mer kraftfullt stöd till ekonomiskt svaga grupper samt ge en generell höjning av olika stöd för införskaffande av bil och hjälpmedel. Det skulle också öka möjligheterna att skaffa ett fordon med originalmonterad utrustning för att minska behovet av fördyrande efteranpassningar - en vinn-vinnsituation för alla. Tyvärr har lagändringarna som då skedde kantats av byråkratiskt krångel från Försäkringskassans sida, som haft en annan tolkning än vad vi beslutsfattare hade. Det har i många fall ställt med ett rent elände för många försäkrade. Kostnaderna har ökat för den enskilde genom att det har ställts orimliga krav på fordonets storlek och så vidare. Aktuell statistik visar också att betydligt färre söker bilstöd. Därför är dagens proposition från regeringen ytterst välkommen. Den kommer att ge bättre möjligheter att skräddarsy fordon och hjälpmedel. Att skaffa ett anpassat fordon är en stor kostnad för den enskilde. Därför är höjningen av bidragen extra viktig. Fru talman! Vad innehåller då detta betänkande? Jo, det innebär att tilläggsstöden A och B höjs. Regeringen gör bedömningen att den som till följd av sin eller eget barns funktionsnedsättning har behov av en viss anpassning av en bil oftare i dag än tidigare skulle kunna få hjälp. Det ställs också högre krav på bilens skick och ålder. Då är det befogat att höja bilstödets kompensationsgrad. Regeringen föreslår att nivån på tilläggsbidrag för efteranpassning A höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor, medan det högsta beloppet för tilläggsbidrag för särskilt lämpad personbil ska höjas från 40 000 kronor till 60 000 kronor. Ett annat problem har varit kravet på bilens höjd, som har gjort att bilarna har varit alltför stora för att vara ändamålsenliga. Det åtgärdas nu genom att det införs en höjdbegränsning. Fordonen ska kunna vara anpassade till trafikmiljön. Ett annat problem som rättas till är att anpassningsbidrag även ska kunna lämnas till anordningar som är att anse som standardutrustning i bilen eller för normalt förekommande tilläggsutrustning till bilen. Ändringen grundar sig på att det har varit mycket svårt att finna lämpliga bilar med utrustning som lämpar sig för den sökandes behov. Även anpassningsbidrag till äldre fordon ska kunna ges genom att kravet tas bort om du redan äger fordonet. Det kommer att möjliggöra anpassningar på eget fordon som är äldre än fyra år eller som har gått mer än 6 000 mil. Detta kommer att spara pengar för både den enskilde och samhället. Fru talman! Vi kommer att följa den här frågan noga och se hur den nya lagen utvecklar sig i förhållande till våra ambitioner. Som jag tidigare har sagt är det en viktig reform för att öka människors frihet och delaktighet i samhället. Vår politiska ambition är tydlig: Vi socialdemokrater vill ha ett starkt och tryggt samhälle, där var och en ska få hjälp och stöd utifrån sina behov. Jag är glad över att min regering och samarbetspartierna har lyssnat och vidtagit kraftfulla åtgärder för att få ett bättre fungerande bilstöd framöver.

Fru talman! Denna kammare debatterade bilstödet för drygt ett år sedan när fjolårets motionsbetänkande om stöd till personer med funktionsnedsättning behandlades. Då hade en majoritet i socialutskottet ställt sig bakom ett förslag om ett tillkännagivande till regeringen att skyndsamt bereda de uppföljningar som genomförts av det reformerade bilstödet och därefter återkomma med förslag om hur bilstödet kunde göras mer ändamålsenligt. Dock förlorade Moderaterna och övriga partier som stod bakom förslaget till tillkännagivandet omröstningen i kammaren med blott en röst, som Pia Steensland redogjorde för. Varför regeringspartierna, med stöd av Centerpartiet och Vänsterpartiet, var emot en genomgång av den kritik som framkommit mot bilstödet för att förbättra detsamma har jag svårt att förstå. Hur som helst återkom ändå regeringen ett år och tre månader senare till riksdagens kammare med ett förslag om förändringar. Det var naturligtvis välkommet. Innan vi går in på de förändringar som regeringen nu föreslår och som vi moderater står bakom vill jag ge en liten tillbakablick på vad som hände före våren 2019. År 2017 trädde, som flera debattörer varit inne på, nya regler för bilstödet i kraft i syfte att förbättra förutsättningarna för personer med låga inkomster att införskaffa en bil men också i syfte att minska statens kostnader för efteranpassningar av bilar, detta genom att fler bilköpare skulle styras mot att köpa större bilar och med mer fabriksmonterade anpassningar. Sedan lagändringen skedde 2017 har kritiken mot det nya systemet varit ordentlig - massiv. Bilköpare har larmat om att de nya reglerna har inneburit att bilköpet har blivit dyrare. Personer som tidigare har fått bidrag för att till exempel golvsänka en bil har hänvisats till större fordon som har varit otympliga och dyra att använda, dyra att försäkra, dyra att skatta och dyra i drift. Det nya regelverket medförde också att handläggningstiderna hos Försäkringskassan ökade. Sammantaget ledde förändringen till en kraftig minskning av utbetalningarna av bilstöd jämfört med tidigare. Fru talman! Att det behövdes en revidering av det nya regelverket stod därför alldeles klart för oss moderater. Det är bra att regeringen nu också insett detta och lagt fram förslag till förbättringar. För det första höjs nivån på bidraget för bilstöd. Det så kallade tilläggsbidrag A höjs från 30 000 kronor till 50 000 kronor. Det man kallar för tilläggsbidrag B höjs från 40 000 kronor till 60 000 kronor. För det andra utökas möjligheten till anpassningsbidrag. Kravet på särskilda skäl för att anpassningsbidrag ska kunna lämnas för ett fordon som är äldre än fyra år eller som har rullat mer än 6 000 mil ska tillämpas endast första gången ett sådant bidrag beviljas. Det ska alltså vara möjligt att få bidrag för ytterligare anpassningar om behov förändras och nya behov uppstår. Fru talman! Jag vill verkligen poängtera och lyfta upp att bilstödet är en oerhört viktig förmån för att främja delaktighet i samhällslivet för personer med stora funktionsnedsättningar. Bilen är många gånger en förutsättning för att kunna arbeta och även få vardag, föräldraskap och fritid att fungera. Därför är de förbättringar av bilstödet som nu görs viktiga och välkomna. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.